Fru talman! I den förra interpellationsdebatten var justitieministern väldigt oroad över kommande rymningar. Man kan säga att vi just nu ser en omfattande rymning, dock ingen fritagning, här i kammaren. Det är en regering och en justitieminister som rymmer från sitt ansvar. Det finns en person som är ansvarig - personligen, kan man faktiskt tycka - för hur svenskt rättsväsende och svensk polis utvecklas. Detta sker genom att regeringen och justitieministern talar om hur det ska se ut i budgetpropositionen, talar om vad som ska stå i regleringsbreven och ser till att de informella mötena med myndighetscheferna bedrivs på ett sådant sätt att man får myndigheterna dit man vill. Jag vill att denna rymningstaktik från regeringen ska upphöra. Vi behöver få fast justitieministern vid ansvaret för svensk polis. Han ska inte få rymma. Då är frågan: Vad vill den svenska socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier med svensk polis? Det är det väldigt få som vet. Man påhejar utvecklingsarbetet med nationell polis - som innehåller många förtjänster, vill jag understryka - men effekterna är ju förfärande. Polisstationer stängs som radband runtom i Sverige. Närpolisområden slås ihop så att det blir som en film: Älskling, jag förstorade närpolisområdet. Vi har färre lokala polischefer. Vadå lokala polischefer, är det något viktigt? Ja, varenda kommun i Sverige har ju en turistchef, men de har inte längre någon polischef. Vad ger det för signal när polisen är så viktig för samarbetet med näringsliv, sociala myndigheter och ideella föreningar på en ort för att tillsammans förebygga brott? Det enda man hör just nu är kritiken om att vi måste klara upp fler brott, men bortom detta finns ju ett ännu viktigare mål: att förebygga fler brott, att se till att många människor inte begår brott. Att klara upp brott innebär att vi fyller fängelserna ännu mer, och det är inte målet. Målet är att skapa ett tryggare Sverige med färre människor som begår brott, med färre brottsoffer som följd. Att klara upp brotten är en bra tröst, men det är absolut inte målet. Organisationen är hela tiden i kraftig svängning. Först skulle det vara närpolisområden; nu ska det inte vara så stora närpolisområden. Vi ska alltså ha kvar närpolisen, men vi ska satsa på underrättelseledd verksamhet. Man vet inte vilket som är regeringens fokus. Det vore kul att någon gång höra en programförklaring från justitieministern. Det skulle underlätta ledarskapet. Då kommer vi in på ett annat problem med svensk polis: ledarskapet. Vad har regeringen för synpunkter på detta? Hittills har fokus mest legat på att utveckla Excelchefer som kan stå med ark och presentera de nya neddragningarna och exakt hur man ska klara budgeten. Det har varit den rådande regimen i nio års tid. Nu vet vi också att detta underbyggs i en avhandling som presenterades denna vecka vars innehåll pekar på ganska kraftiga brister i ledarskapet inom svensk polis. Lägg därtill Göteborgskommittén, som pekar på samma sak, och Spaks utredning om en rikspolisstyrelse som, uppenbart med regeringens goda minne, har låtit tusen blommor blomma under väldigt lång tid! Vem är ansvarig för detta? Ja, jag vet inte. Det kanske är riksdagen som är ansvarig, men tyvärr står det i grundlagen att vi är förbjudna att utöva ledarskap över myndigheterna. Det är regeringen som har den skyldigheten enligt grundlagen. Det måste vi vara överens om. Sedan kan vi lägga till ekonomin. Det ges pengar i riksdagen före jul, och när vi sedan gått hem och försöker tända det sista adventsljuset sitter regeringen på sammanträden och drar in ännu mer pengar för polisen. Det leder till en väldigt ryckighet som gör människor väldigt, jag ska inte säga apatiska men näst intill, hos polismyndigheterna. Inte heller har vi några verktyg mot den organiserade brottsligheten. Det har också varit uppmärksammat - jämt, tycker jag, men extra de här dagarna - i medierna. Rapporter har också kommit från Rikskrim. Hur ser det ut? När kommer verktygen för att bekämpa de här brotten? Man kan ju inte köra med diligens efter snabba racerbilar. Kärnuppgifterna kommer min kollega Torkild Strandberg att återkomma till. Thomas Bodström pratar om kärnuppgifterna, men de utredningarna samlar ju damm på departementet.
Fru talman! Då det är flera andra debattörer med får jag be om ursäkt om jag inte kan svara på alla frågor. Jag tycker dock att det är väldigt roligt att Hillevi Engström är med. Man önskar att partiledaren Fredrik Reinfeldt hade samma mod att ställa upp i debatter som Hillevi Engström visar här i dag. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är någonting som ändå behövs. När nu Hillevi Engström är här tycker jag också att det är värt att nämna att det är riktigt att Moderaterna har föreslagit stora satsningar på polisen. Dessa bygger dock i stort på att man ska sänka ersättningarna till 65 %, vilket de andra kamraterna i den borgerliga alliansen definitivt motsätter sig. Man kan alltså inte gärna säga att detta är pengar som kommer om det blir en moderatledd regering. Det vet vi absolut ingenting om. Trots att vi haft många debatter tycker jag faktiskt att vi nu börjar närma oss det som kanske är det allra viktigaste. Vi är nämligen överens om detta med satsningarna som har gjorts och antalet poliser. Jag håller helt med om att det finns andra saker som behöver diskuteras och även förbättras. Det är också detta vi tagit fasta på de senaste åren, nämligen att höja effektiviteten. Att det är det som behövs fick vi också kvitto på i går i den här utredningen. Vi har givit länspolismästarna i uppdrag att driva arbetet enligt en mer utpräglad resultatmodell, och det arbetet pågår också inom RPS. Vi kan nämligen konstatera att det finns väldigt stora skillnader inom polisen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att lyfta fram alla duktiga poliser och premiera dem, då de kanske inte får den uppskattning som behövs. På samma sätt måste det tas på stort allvar när poliser inte presterar efter sin förmåga. Det kan vara bristande ledarskap eller andra orsaker som gjort att man hamnat i den situationen. Det finns alltså väldigt mycket som kan göras, och detta arbete pågår för fullt. När det gäller uppklaringsprocenten har jag också vid flera tillfällen sagt att detta är oerhört viktigt för att vi ska kunna bemöta medborgarnas krav på en bra polis. När det gäller grova brott är ju svensk polis fantastiskt duktig. Man klarar i stort sett upp alla de grövsta brotten. När det gäller brott som ändå sänker den här statistiken till 15 %, som cykelstölder, ska vi vara medvetna om att det kommer att vara lågt även i framtiden. Det rör sig om 2-3 %. Med tanke på att det är 200 000 cykelstölder, vart sjätte brott, är det klart att det drar ned statistiken. Men vi är också helt överens om att det definitivt inte är acceptabelt att det är så låg uppklaringsprocent när det gäller till exempel villainbrott, biltillgrepp och så vidare. Det är en av de absolut viktigaste uppgifterna för polisen. Det gäller naturligtvis också våldsbrott och sexualbrott. Det handlar om att ge polisen verktyg - vilket vi också gör på olika sätt, bland annat genom utvidgat DNA-register - men också om att polisen själv måste arbeta för att bli mer effektiv. Jag tror att vi går mot det nu. Vi ser den tendensen just för att vi också kommer in på det som är den verkliga debatten, nämligen vad polisen ska göra. Det handlar bland annat om att polisen ska arbeta på de tider då den som bäst behövs. Vi ser att det har skett en fördubbling när det gäller sådan arbetstid så att man jobbar fredags och lördagskvällar. Jag är förvånad över att man tycker att det är så viktigt att varje station, också de som kanske har öppettid tisdagar kl. 12-15, nödvändigtvis inte kan läggas samman med en annan station. Polisen ska ju vara ute bland medborgarna när de som bäst behövs. Det är bland annat därför som det här arbetet bedrivs, så att resurser kan användas till annat. Låt mig sedan avsluta med att säga att rikspolischefen Stefan Strömberg inte har för avsikt att pensionera poliser av ekonomiska skäl. Jag talade med honom om den saken senast för två veckor sedan. Han var mycket noga med att säga att det är av verksamhetsskäl som det kommer att behöva pensioneras poliser på samma sätt som det har gjorts tidigare.
Fru talman! Sist i justitieministerns svar talar man om att satsa på kärnverksamheterna, det vill säga att poliser ska göra det bara poliser kan och ska göra. Det här har ju utretts och diskuterats i Polisverksamhetsutredningen. Den tillsattes år 2000. I år är det 2005. Man lämnade en rad förslag på saker som man skulle kunna ta bort från polisen så att de får möjlighet just att göra det som poliser är bäst på, nämligen att bekämpa brottslighet. Saker som man skulle ta bort handlade till exempel om skyldigheten att inhägna övergivna gruvhål. Det gällde hanteringen av hittegods. Det handlade om en sådan sak som att bevilja tillstånd för att bedriva pensionatsrörelse. Det tog fem år - sedan började man diskutera om polisen skulle lämna tillstånd för att driva pensionatsrörelse. Ingenting har hänt. Det har inte lämnats ett enda förslag från Thomas Bodströms justitiedepartement i de här frågorna, som man började diskutera år 2000. Det här återkommer ju gång efter gång. Det är klart att ett lagstiftningsarbete ska vara grundligt och att man måste överväga saker, men vi har ett annat exempel som vi diskuterade i kammaren i onsdags. Vi har nu beslutat om ett tillträdesförbud för människor som går på fotboll inte för att se på matchen utan för att ge sina vänner på läktaren ett kok stryk. Tio år tog det. Det tog tio år för att människor som slåss på fotbollsmatcher ska kunna portas! Det är inget vidare snabbt lagstiftningsarbete som justitieministern ägnar sig åt. Därför undrar jag: Om det nu är prioriterat att polisen ska syssla med kärnverksamhet och inte med att bevilja tillstånd för pensionatsrörelse eller att täcka gruvhål, när kommer då förslagen? När kommer lagstiftningen om det här nu är prioriterat? Den bild som man får när man talar med poliser och polischefer ute i landet är just att man ska förtidspensionera poliser, lite äldre poliser, för att få råd att anställa nya. Möjligheterna att få resurser till de nyutbildade poliserna på annat sätt är i stort sett uttömda. Man har, som vi har diskuterat tidigare, stängt stationerna. Man har sagt upp civilanställda. Trots att man redan har gjort detta säger 14 av landets polismyndigheter att man planerar att säga upp civilanställd personal för att få råd att anställa de nyutbildade poliserna. Kalkylen är att man ska förtidspensionera 1 200 poliser, och svaret ute på myndigheterna är: Vi hade inte gjort det här om vi inte varit tvungna för att få resurser för att anställa de nya. Vad är det då om inte just en ekonomisk fråga, Thomas Bodström? Till sist vill jag gärna ha ett svar på frågan om hur det kommer sig att vi snart är uppe i mansåldrar för att få fram en lagstiftning som handlar om att befria polisen från uppgiften att täcka gruvhål. Och hur kan det komma sig - det kanske inte riktigt platsar i den här debatten - att det tar tio år att få fram en lagstiftning som handlar om att folk som slåss på fotbollsmatcher inte ska få gå dit?
Fru talman! Först tänkte jag påminna om frågan om budgeten, vad det får för konsekvenser att man får den här ryckigheten, att man drar in anslagssparande och att man drar in det som man har som överskott så att man inte kan investera nästa år. Sedan är det frågan om de här 1 200 poliserna som ska förtidspensioneras. Effekten blir ju för de här 1 200 personerna att deras lönekostnader inte längre kommer att belasta polisens budget. Såvitt jag förstår kommer de att belasta Trygghetsstiftelsen. Jag tycker att det är en väldigt märklig politik, en väldigt märklig personalpolitik i staten, när man säger att de här personerna är för trötta. De är slut. Därför ska man ha en sådan här pensionsavgång av så kallade verksamhetsskäl. I min värld kan alla människor prestera någonting - och säkert ganska mycket - även om de närmar sig 60-65. Inte minst i den här kammaren finns det ju ledamöter och personal som är i den åldern. Jag menar att det är en väldigt märklig människosyn som regeringen ger uttryck för genom Rikspolisstyrelsen. Man ska avsluta de här människornas karriärer. De är trötta och slut, och därför ska de inte jobba längre. Jag tror att det kan ge väldigt mycket med ett mycket bättre ledarskap om man tar till vara den här resursen på ett riktigt sätt. Jag menar inte att de här herrarna, för det är ju mest herrar i den åldern, ska vara ute och åka radiobil dygnet runt på en skifteslista. Men man kan fråga dem: Vad skulle du vilja ägna dina sista år inom polisen åt? Vad kan du bidra med? Vad är dina förtjänster och dina kvaliteter? Då är jag övertygad om att man kan få ut väldigt mycket gott. Det är märkligt, tycker jag, av en så kallad arbetarregering att säga att människor är trötta och slut, men de är inte sjukskrivna eller så, så låt dem gå hem och känna sig överflödiga och inte behövda. Många är de poliser som har gått i förtid och som sedan säger: Det här var inte vad jag önskade. Men det förväntades av mig att jag borde sluta, för jag kanske inte riktigt hänger med i all teknikutveckling. Jag skulle vilja veta justitieministerns syn på det.

Herr talman! När det gäller avtalspensionärerna - nu har jag sagt det så många gånger - har jag fått det klara beskedet från Stefan Strömberg. Låt honom själv svara på detta, så tror jag att det blir ännu enklare. Vi kommer att fortsätta att satsa de pengar som behövs för att kunna utbilda de poliser som vi har sagt ska utbildas under denna mandatperiod. Och vi kommer inte att acceptera en situation där poliser ska pensioneras av ekonomiska skäl, däremot av verksamhetsskäl. Vi kommer naturligtvis att behöva tillföra ytterligare resurser till polisen även framöver eftersom de blir fler och fler. Fram till 2007 kommer det att ske ökningar på sammanlagt ungefär 1 miljard kronor. Vi har också sagt, vilket alla har kunnat konstatera, att när det har behövts ytterligare medel har vi också tillfört det. Det är därför som vi har haft en budget som trots allt har varit i balans och till och med haft ett visst överskott, även om det naturligtvis inte är något som man i första hand strävar efter som det viktigaste. Men vi har haft en budget i balans under fyra år i rad. Vi kommer att fortsätta med denna satsning. Jag kan inte här och nu säga - jag har inte heller mandat att göra det - hur många poliser som det ska finnas 2007, 2008 och 2009. Men jag kan säga att det finns en mycket stor övertygelse om att antalet poliser naturligtvis även i fortsättningen kommer att behöva öka. Vi är helt överens om det. Men i vilken utsträckning det kommer att ske, kan jag inte svara på här och nu. Det ber jag att få återkomma till.
Herr talman! Jag lovar justitieministern att jag ska fråga Stefan Strömberg om detta ärende också och ta upp det gång efter gång eftersom jag hela tiden har varit mot denna ättestupspolitik som bedrivs inom polisen. Jag tror nämligen att det är fel signal att skicka till medarbetare att man vid en viss ålder inte duger. Det är väldigt lätt att man får den signalen att gå igenom. Vi behöver all den kompetens vi kan få. Vi har inte horder av inkompetenta lata poliser som inte skulle kunna göra mer. Men de lider av ett bristande ledarskap, vilket inte minst Stefan Holgerssons avhandling, som diskuterades i tv i går, visar. Vi får igen beskedet att regeringen tänker utbilda de poliser som man har sagt ska utbildas. Det vet vi. Vi ska utbilda 4 000 nya poliser. Det är lysande, och jag är jätteglad över det. Nu gällde det frågan hur det blir sedan. Är det justitieministerns mening, om regeringen mot förmodan skulle sitta kvar efter valet, att vi ska minska utbildningen av nya poliser? I så fall måste RPS ganska snart börja planera för att avveckla någon typ av utbildning om vi inte ska få en fullständigt vettlös ekonomi på utbildningsverksamheten. Utbildningsfrågorna när det gäller polisen över huvud taget är under stöpsleven det närmaste året, kan man säga. Det är väldigt viktigt att få besked om vilken volym man åtminstone kan tänka sig. Jag tycker mot bakgrund av vad jag hör när jag träffar människor runtom i landet - jag ska åka upp till Sveg i dag och vet hur eländigt det är - att det är väldigt svårt att försvara en politik eller ens att hålla med om det, och det är därför jag inte gör det, där det handlar om att vi nu ska minska utbildningen av nya poliser. Är det någonting man ropar efter i glesbygderna är det att få nya pigga utbildade poliser. Man har det väldigt svårt. Där har man verkligen många äldre poliser, inte trötta men sådana som kommer att gå i pension. De är rädda att om vi utbildar för få poliser, finns det ingen som kan komma till Jämtland, Norrbotten eller vad vi nu ska prata om.